Fru talman! Herr Hellström tog upp frågan om stödet till befrielserörelserna och berörde vår reservation, där vi kräver att stödet till befrielserörelser i det egentliga södra Afrika skall ökas. Han refererar till att vissa anslag har utgått och menar därför att vår reservation är ett slag i luften. Vi är väl medvetna om de anslag som har beviljats, men vi tycker inte att de räcker. Det föreligger ju en uppmaning från FN att vi skall hjälpa dessa motståndsrörelser, och vad som har gjorts hittills härvidlag är ganska blygsamt. Herr Hellström kan väl inte mena att vad som har gjorts hittills räcker. I så fall skulle jag faktiskt vilja föreslå att han och jag sätter oss ned och resonerar med representanter för dessa befrielserörelser för att pröva möjligheterna till meningsfulla insatser. Om vi förde en sådan diskussion — även om vi nu inte är bemyndigade att göra det — tror jag att vi skulle finna att mycket mer kan göras. Jag tror inte heller att det besked utrikesutskottet har givit och som också herr Hellström står bakom — nämligen att det räcker med vad som är gjort — då skulle bli vårt besked till befrielserörelserna. Till slut vill jag beträffande FNLA säga att uppgift står mot uppgift. Jag finner inte att de svenska biståndsmyndigheterna har varit tillräckligt aktiva när det gällt att skaffa fram bakgrundsmaterial i detta sammanhang. Jag har i min hand ett dokument från Förenta nationerna, där det står att FNLA har aktiviteter inom Angola, och jag tycker att det är konstigt att utskottet kan säga att dessa är mycket begränsade. Det vore ju rimligt att undersöka detta ordentligt. Man får inte på politiska grunder ta negativ ställning till en av de båda stora motståndsrörelserna i Angola.

Fru talman! Om herr Wirmark hade lyssnat till vad jag sade borde han ha hört att jag inte framhöll att de insatser som gjorts räcker. Tvärtom sade jag att det är angeläget att, som riksdagen upprepade gånger har uttalat, stödet till befrielserörelserna hela tiden ökas. Det förslag som regeringen förelägger denna riksdag innebär ju också en ökning som för befrielserörelserna är snabbare än för de flesta andra biståndsgrenar. Men om mittenpartierna är missnöjda med de konkreta förslag till ökningar som läggs fram i statsverkspropositionen, borde de i så fall ha anledning att ange hur mycket mera pengar som skall anslås för detta ändamål. Det gör man inte utan säger bara att bistånd dessutom bör ges till rörelserna i Namibia, Sydafrika och Rhodesia. Jag konstaterar att man uppenbarligen inte är underrättad om att detta är områden, där SIDA är oförhindrad att ge bistånd och där bistånd har lämnats och lämnas. Det gavs t.o.m. bara för ett par månader sedan bistånd till SWAPO i Namibia. Det finns alltså inga sådana begränsningar som herr Wirmark talar om. Vi är överens om att biståndet till de sociala befrielserörelserna bör öka kraftigt också i fortsättningen, men mittenpartierna har inte framlagt några konkreta förslag om någon annan ökningstakt än den som redovisas i statsverkspropositionen.
Fru talman! Det här är ju ingen stor resursfråga. De bidrag det kan bli tal om är ju inte avgörande för den stora biståndsbudgeten som vi behandlar här i kammaren. Men det är viktigt från rörelsernas synpunkt att man tar till vara alla de möjligheter som finns att stimulera dem i deras mycket svåra uppgift i en vansklig situation, och jag kan inte fatta i varje fall delar av herr Hellströms argumentation på ett annat sätt än att han tycker egentligen att det som är gjort är ganska bra. Vi har velat få till stånd större insatser. Men vi tycker inte att det finns anledning att sätta upp ett speciellt belopp. Vårt syfte kan tillgodoses via omfördelningar inom de anslag som står till buds. Det är ingen omöjlighet att göra detta.
Fru talman! Det är just det som är intressant att veta: Vilka andra områden inom biståndspolitiken är det som folkpartiet vill prioritera ner? Allting kostar någonting, även bistånd till befrielserörelser. Det är viktigt att öka det biståndet. Men vi har inte fått något besked från folkpartiet om var ni önskar ta pengarna, vilka grenar av biståndsverksamheten som är mindre väsentliga och därför bör ges ett minskat stöd.

Fru talman! Herr Arne Geijer sade i morse att u-hjälpen är en sekundär fråga i svensk opinion, och han använde det som en ingrediens i sitt för u-hjälpen negativt verkande anförande. Skall varje fråga behöva vara den primära för att få sin rättvisa plats? Gäller detta sjukvården, regionalpolitiken, socialpolitiken, miljöpolitiken osv? Alla sådana frågor kan inte vara primära i opinionen, men de får ändå inte försummas. Det är ju det som saken går ut på, och med negativt tal skall man inte försöka underminera allt det av opinion och kraft som kan behövas i bl.a. u-hjälpsfrågan. Jag vill också på förekommen anledning tillägga beträffande de framtida kostnaderna för u-hjälpen att givetvis bör anslagsfrågor för alla budgetposter ses i sitt totala sammanhang, och man bör undvika specialdestinationer. Utrikesutskottets ordförande sade vidare att bruttonationalprodukten ökat snabbare än man tydligen hade trott 1968, och därför skulle 1 procent år 1974/75 vara mer än vad man då förmodade. Men så är det ju inte. Dels har i löpande priser bruttonationalprodukten inte ökat nämnvärt snabbare än vad den gjorde före 1968, dels och framför allt beror ju ökningstakten för själva siffrorna i bruttonationalprodukten till mycket stor del på inflationen. Den inflationen betydde i fjol 7 procents ökning av priserna i Sverige och året dessförinnan med en del momshöjning, likaledes 7 procent. I siffror blir då förstås bruttonationalprodukten år 1974/75 högre än man hade trott, men inte i köpkraft. Regeringen har gjort pengarna ännu sämre än man 1968 hade haft anledning räkna med på grundval av inflationen tidigare, men inte skall u-länderna få lida för det. U-länderna behöver därför av sakliga skäl mer av vårt engagemang, inte mindre, och de behöver inte felaktiga bortförklaringar. Medan kampen mot det västpakistanska förtrycket och för ett fritt Bangladesh ännu pågick var vi många som begärde en mera solidarisk svensk politik. Vi krävde solidaritet med ett folks kamp för rätten till den utveckling som det självt ville följa och för rätten att överleva. Vi mötte mycket men inte tillräckligt gensvar i våra krav till den svenska regeringen. Det politiska stödet till Bangladesh uteblev — jag tänker då inte minst på FN-omröstningen den 7 december i fjol och deklarationerna kring den — och biståndet till Bangladeshs drabbade befolkning stod inte i rimlig proportion till omfattningen av den förödelse som kriget förorsakade. Riksdagen står i dag inför frågan, om Sverige skall fortsätta denna loja politik eller om vi skall visa beredvillighet till mer solidariska insatser i återuppbyggandet av det land som vid sidan av Vietnam har drabbats hårdare än något annat av krigets hemsökelser. Det har kommit många rapporter från Bangladesh även under detta år. Gemensamt för dem alla är beskrivningen av det våldsamt stora hjälpbehovet. I en rapport till FN från mitten av februari gör man följande dramatiska sammanfattning av läget: ”Situationen i Bangladesh är desperat. Spannmålslagren är praktiskt taget tömda. Fullständigt otillräckliga åtgärder har hittills vidtagits för att återställa transportsystemet. Filtar är ingen tillräcklig hjälpåtgärd. Babymat är inte heller någon tillräcklig hjälpåtgärd. Spädbarnsoch förlossningsutrustning inte heller. Välgörenhet räcker inte till. Vad som behövs är pengar, pengar och åter pengar.” FN:s generalsekreterare har i en appell till världens regeringar angivit ett behov av ytterligare bistånd till ett värde av allra minst 2,7 miljarder kronor för återstoden av 1972, om de mest omedelbara behoven skall mötas. Andra uppskattningar visar på något större hjälpbehov. Jag vill peka på just vikten av att pengar och valuta ställs till förfogande. Transportnätet har en oerhörd betydelse i detta land, genomkorsat av vattendrag. Det behövs pengar för transportnätet, dels för att man skall få ut förnödenheter och varor till folk, dels också för att få ut vissa varor ur landet, nämligen de som behövs i fråga om exporten — inte minst av jute — för att landet självt skall tjäna valuta och för att folk skall kunna få sysselsättning i exportnäringarna: Pengar behövs för att det egna jordbruket skall komma i gång, för att bönderna skall kunna få hus, oxar, brunnar och verktyg. Bangladesh behöver ett massivt bistånd, men det behöver alltså samtidigt ett bistånd som är rätt utformat. Hjälp i form av bomull och garn i stället för färdiga kläder skulle ge sysselsättning åt de 900 000 arbetarna vid vävstolarna och till de 100 000 som uppskattas arbeta med textil i övrigt. Ett annat exempel är de lastbilar som nu överförs från en mängd nationer. Bangladesh lär om en tid komma att ha tolv olika typer av fordon. Verktyg och reservdelar är sällan utbytbara, och då blir det svårare att administrera transportsystemet. Sverige har tillkännagivit sin avsikt att bistå Bangladesh med sammanlagt 250 miljoner kronor under en flerårsperiod. Med detta låter sig utrikesutskottets majoritet av socialdemokrater och moderater nöja. Summan låter i själva verket mer imponerande än den är. 50 miljoner kronor utgörs av ren långivning till Internationella utvecklingsfonden, och de pengarna skall återbetalas så snart Bangladesh har upptagits som medlem i fonden. Ytterligare 50 miljoner kronor är hjälp som gick till flyktingar som ännu var kvar i Indien. De övriga 150 miljonerna är medel som utgår under en 2 å 3-årsperiod. Det innebär ett bistånd till Bangladesh — detta land med 75 miljoner människor — som ungefär motsvarar vad vi skulle ha givit under normala omständigheter, alltså även om fjolårets tragedi inte hade uppstått. Men det råder inga normala omständigheter i Bangladesh i dag, fru talman. Det råder ett exceptionellt läge, som kräver exceptionella åtgärder. Därför har folkpartiet och centern krävt att riksdagen skall besluta om ett tilläggsanslag redan för innevarande budgetår, så att ytterligare 100 miljoner så gott som omedelbart kan överföras från Sverige till Bangladesh, vilket framgår av nästa betänkande på föredragningslistan. Självfallet behövs det även på längre sikt omfattande bistånd till Bangladesh, som ju är ett av de fattigaste områdena i världen, men ett beslut nu om ytterligare 100 miljoner i omedelbart bistånd skulle vara ett rimligt svar på vädjandena att så snart som möjligt komma Bangladesh till hjälp. Fru talman! Låt mig till slut genom två allmänna reflexioner återknyta till det u-landsproblem som jag började mitt inlägg med, frågan om engagemanget. De frågor som står främst i det politiska rampljuset växlar. För några år sedan var, inte minst bland de yngre, u-landsproblemen ett förstarangsintresse. De frågorna upplevs starkt ännu — det visar bl.a. Bangladeshs frigörelse och den hjälpvilja och det engagemang som denna frigörelse har skapat. Men samtidigt har miljöfrågorna ryckt fram och upplevs kanske ännu mer intensivt för tillfället. Där har vi en rad förhållanden inte bara ute i världen utan även på nära håll som man lätt kan se och mycket direkt försöka göra något åt. På det sättet skiftar intresset. Det är naturligt i och för sig. Men låt inte oss politiker av det förledas att tro att därför att intresset växlar har också den faktiska situationen nödvändigtvis ändrats! Det gäller för oss politiker att ha kraft och mod att hålla fast vid en fråga, driva den och bilda opinion i den, också när den kanske försvunnit från förstarangsplatsen i diskussionen. Liksom miljöproblemen givetvis fanns även för tio år sedan, innan opinionen var tänd på de frågorna, finns u-landsproblemen från 1960 talet i stort sett kvar i dag. Den politiker ryktar illa sitt värv som inte lägger manken till och på allt sätt bedriver det upplysningsarbete som behövs för att visa vilka de pockande problemen är och vilka insatser de fordrar. Det gäller givetvis herr Sträng lika väl som alla oss andra. Vi skall alltså inte genom våra utsagor eller vår underlåtenhet locka människor att tro att u-landsfrågorna i sak har kommit så mycket närmare en lösning. Det finns ingen snabb lösning som klarar de långsiktiga problemen. Att åstadkomma en jämnare inkomstfördelning är en viktig åtgärd, men det är en engångsåtgärd. Historien lär oss att tillväxt är en fråga om mycket långa perioder. Så är det i alla slags samhällen. Även med de högsta tal för tillväxt som världen känner — och de ligger på inemot tio procent per år — kommer vad vi anser vara u-landsproblem att finnas kvar i årtionden, ja i stora delar av världen vår livstid ut. Det gäller därför att hålla ut och inte förfalla till passivitet eller att, som jag sade förut, bedriva ett underminerande mullvadsarbete. Det gäller att se till att problemen hålls levande i opinionen. Jag vill till slut bara säga några ord på en andra punkt. Eftersom problemen är långsiktiga och engagemanget måste bli långsiktigt, är det viktigt att vi uppmärksammar och ger vårt erkännande åt det uppoffrande och effektiva arbete som de frivilliga organisationerna bedriver för u-ländernas människor. Den verksamheten skulle kunna utbyggas, och de erfarenheter som samlats i den verksamheten måste också tillvaratas på ett bättre sätt än hitintills. Med hänsyn till de ganska små bidrag som har utgått till folkrörelsernas och de enskilda organisationernas biståndsverksamhet borde det snart vara berättigat med en betydande höjning, vilket Missionen har t.ex. visat att man med begränsade medel kan få ut mer Onsdagen den av varje belopp än vad som naturligt nog är fallet med ett offentligt 3 maj 1972 bistånd. Av den anledningen är det rimligt att de bidragen ökar. Jag vill också betona att missionen och andra humanitära frivilligorganisationer har visat sig vara effektiva spridare av information till svenska folket. När det gäller frivilligorganisationerna bör vi också tänka på ungdomsrörelserna. Det som bör ske för deras del är inte minst att en särskild fredskårsenhet upprättas inom SIDA och att en bättre samordning eftersträvas mellan ungdomsorganisationer och SIDA, vilket påpekas i tionerna. Fredskåren betydde mycket för att ge de unga en känsla av inflytande, en möjlighet att kunna vara med i ett eget projekt, och den betydde genom denna samhörighetskänsla en opinionsbildning som de unga själva och deras organisationer energiskt och naturligt satsade på. Numera har i stället fredskåren integrerats med det allmänna personalbeståndet hos SIDA. Fredskårssektionen har upplösts, och ungdomsorganisationernas kontakter får inte den naturliga fästpunkt som de hade förr. Det är därför som en särskild fredskårsenhet borde inrättas. Även den skulle bli en — en av många — stöttepelare i det ökade engagemang för u-landsproblemen som jag här har efterlyst. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer vid utrikesutskottets betänkande nr 6 som upptar folkpartiledarmöternas namn.

Fru talman! Herr Werner i Malmö har frågat mig om jag anser att stora statliga bistånd till utvecklingsländer bör förbindas med villkor om att vissa folkgrupper i mottagarlandet inte behandlas i strid med humanitetens principer. Mitt svar på denna fråga är nej. Det är inte godtagbart att förena utvecklingssamarbete med villkor som utgör inblandning i en annan stats inre angelägenheter.
Fru talman! Jag får väl tacka utrikesministern för svaret. Det var över hövan lakoniskt, tycker jag, och vittnar kanske inte särskilt om att den här frågan engagerat herr utrikesministern. Utrikesministern började i dag med att hylla sina företrädare i tjänsten, och jag vill instämma i den hyllningen. Jag tycker nog att det var mera krut i Torsten Nilsson i sådana här frågor, mer politiskt mod. Jag ställde nämligen en gång en liknande fråga till honom beträffande ett bidrag till Sudan. Det gällde 15 miljoner kronor, och det var under tiden då regeringstrupperna krigade som värst mot befolkningen i Sudans tre södra provinser. Då meddelade 103 dåvarande utrikesministern Torsten Nilsson att han hade skaffat garantier för att anslaget också gick till dessa utsatta och härjade provinser. Nu har debattens organisation blivit sådan att jag får förena min replik till utrikesministern med mitt huvudanförande. För att det skall bli någon kontinuitet i debatten vill jag börja med det senare och ber därefter att få återkomma till utrikesministerns anförande. Jag vill börja med att anknyta till punkten 14, som gäller bidragsgivningen till de enskilda organisationers hjälpverksamhet. Av någon underlig anledning har moderata samlingspartiet blivit ensamt om reservationen, som går ut på förhöjt anslag till missionen och de enskilda humanitära organisationerna. Det är så mycket märkligare som folk från alla partier vid debatter ute i landet vördnadsfullt talar om missionens stora insatser. Vi har hört det också här i dag, nyss från herr Möller i Göteborg och tidigare från herr Bengtson i Jönköping, och det är gott och väl att höra. Man är överens om att dessa organisationer representerar stor erfarenhet, små kostnader och seg uthållighet. Nu vet jag att man kan bemöta talet om de blygsamma bidragen ur fältverksamhetsanslaget med att organisationerna får anslag i den mån som de kan konsumera dem och i den mån deras projekt stämmer med kriterierna för sådan bidragsgivning. Det sägs också att man i stort sett tillgodosett framställda krav — organisationerna kan så att säga inte ta emot mer pengar. Det är en tvivelaktig sanning. Man måste förstå hur det förhåller sig. Bidragsgivningens konstruktion är ju sådan att bidrag kan ges till byggnation, till kapitalinvesteringar och i initialskedet även till driften. Därpå beror alltså den blygsamma tilldelningen. Man har verkligen anledning ställa sig frågande till denna begränsning av driftbidrag till utvecklingsprojekt i enskild regi. Bygger man en skola så ger ju själva bygget i och för sig ingen utvecklingshjälp. Det är driften som ger den reella hjälpen. Det finns därför föga motiv att inskränka bidragsgivningen till driftkostnader. Naturligtvis kan man inte begära att staten skall betala driften år efter år, men man skulle i varje fall kunna tänka sig att staten med sina medel hjälpte organisationerna under den tid som de har förbundit sig att svara för dessa projekt. Som regel överlämnar man ju skolor och sjukhus och liknande projekt efter några år till mottagarlandets egna myndigheter. Jag vill än en gång slå fast att driften vid dessa institutioner är den reella utvecklingshjälpen. I detta sammanhang vill jag ta upp den speciella fond av erfarenhet som missionen representerar. Evangeliska fosterlandsstiftelsen har gjort en pionjärinsats när det gäller att under mer än 100 år samla material från sina arbetsfält, inte minst fotografier. Redan 1869 fick stiftelsen tillstånd av Etiopien att införa ”fotografisk apparatur”. Sedan har man undan för undan samlat ett väldigt material som man gärna ställer till förfogande åt forskare, journalister och författare, ett material som skulle kunna få den största betydelse för informationsverksamheten i landet och som bör kunna intressera människor för u-landshjälp. Man möter ofta den inställningen att folk om u-hjälpen säger att den ändå inte gör någon nytta och att det inte blir bättre osv. Studerar man detta material från 1869 och fram till i dag får man se en expansiv Nr 71 utveckling och vad detta arbete verkligen betytt. Onsdagen den Det är nu vår förhoppning att SIDA skall få möjlighet att stödja detta 3 maj 1972 arbete så att man får detta omfattande bildmaterial katalogiserat och organiserat så att detta akiv kan bli mera brukbart i informationsarbetet. Det statliga ut Ytterligare några ord, fru talman, om informationsfrågorna som ju ET ste et blivit allt väsentligare om vi skall kunna åta oss det stora stöd som vi har utfäst oss till 1974/75. Inom parentes vill jag säga att jag kommer att stödja reservationen 1, ty jag tycker att lagt kort ligger. Vi skall inte svika våra utfästelser. Jag anser att allt tal om enprocentsmålet är meningslöst, om man inte fixerar det i tiden. Det är ingen konst att lova I procent av i mottagarländer bruttonationalprodukten om man har en generation på sig. Tidsfaktorn för svenskt utvecklingsbistånd är avgörande. Skall vi kunna åta oss denna stora utgiftspost vill det verkligen till att vi ökar intresset och engagemanget hos folket i gemen. Regeringen är medveten om detta, och man vill nu engagera folkrörelserna, närmast studieförbunden och löntagarorganisationerna. Detta är gott och väl. Här gäller det i så fall att bygga upp en verksamhet som hittills kommit bara sporadiskt till uttryck. Men i sammanhanget får man verkligen inte glömma bort att kyrkorna och de humanitära hjälporganisationerna har en informationsapparat, som inte bara vänder sig till de egna grupperna utan också når ut till hela folket, såsom tidigare sagts. Jag kan inte förstå att man inte än mera satsar på dessa organisationer, som har egen erfarenhet inte bara av u-landsarbete utan också av informationsarbete på hemmaplan. Jag skulle vilja påstå att intresset för u-hjälp i detta land skulle varit avsevärt blygsammare än nu om inte dessa organisationer på många vägar sökt sig in i de svenska hemmen genom tidningar och tidskrifter, genom möten, föredrag, studiecirklar, kampanjer och mycket annat. När nu det uppräknade informationsanslaget skall delas på olika organisationer hoppas jag verkligen att man har detta i minnet och att fördelningen inte sker efter någon enkel percapitaprincip utan efter den effekt som vederbörande organisation kan förväntas utveckla. Så ytterligare några ord angående det svar på min fråga som jag har fått av utrikesministern. Bakgrunden till min fråga är de ohyggligheter som just nu sker i det arma Bangladesh. Om kriget löser några problem skapar det desto fler, och i synnerhet gäller det inbördeskrig. Med den s.k. freden kommer utrensningsaktioner mot tidigare motståndsgrupper. Förhållandena har som sagt blivit helt kusliga i Bangladesh för folkgruppen biharerna, som invandrade till Östpakistan i samband med Indiens delning 1947. Det var ingen populär folkgrupp, och när inbördeskriget kom satsade biharerna på Västpakistan i hopp om att bli accepterade. Självfallet har många biharer gjort sig skyldiga till grymheter under kriget, det skall inte förnekas. Men nu vidtas repressalieåtgärder mot hela folkgruppen; en och en halv miljon människor inklusive kvinnor och barn utsätts för svår diskriminering och hård vedergällning. Den danske journalisten och författaren Peter Ronild har besökt ett av de lägren, Mohammedpurlägret, där 15 000 biharer hålls instängda. De är helt hänvisade till hjälporganisationernas bistånd. Han skriver så här: 105 ”Om helvetet finns någonstans på jordens skorviga yta, är det här. Vi var inte bland människor. Vi var i dem. Det var 15 000 i Mohammedpurlägret, som är en liten skolbyggnad på ett område jag skulle uppskatta till två tunnland. Men taket är platt, så de kan bo där också och har slagit upp tält vid tält av trasor och säckväv. Vi gick bland ynkliga stackare, barn, uthungrade, klev över apatiska människor, och mitt mod svek mig, då han” — lägerchefen — ”ville ha mig med in in den sura stanken i den fönsterlösa byggnaden, där de som hade koppor låg. Vi klev över bruna och gula spår efter tyfus, och när man ser efter hur man går möter man barnens ögon.” Från flera håll rapporteras massakrer på biharer, och uppenbarligen ser myndigheterna genom fingrarna med dessa övergrepp. Ett liknande läger i Khulna i norr överfölls, 1000 personer dödades och 250 lades in på sjukhus, berättar den danske läkaren där, Jörgen Prag. Tyvärr är sådana här företeelser inte unika — vi har mött dem i Biafra, Nigeria, Eritrea och Sydsudan. Vi vet också att det är ganska resultatlöst att vädja till vår delegation i Förenta nationerna att den skall ta initiativ till resolution mot diskriminering av sådana här minoriteter. Det vanliga svaret är att vi är en liten nation, och så länge de stora nationerna inte är intresserade kan det inte bli något resultat. Därför menade jag att som stor bidragsgivande nation borde vi åtminstone kunna framföra bestämda önskemål om att mottagarlandets regering visar humanitet. En humanitär insats, som ett utvecklingsbistånd alltid utgör, måste också kunna förmedla något av humanitär människosyn. Det har sagts tidigare i dag att ”all utvecklingshjälp innebär påverkan”, och det är säkert riktigt. Ett så stort bistånd som nu avses, ytterligare 160 miljoner, till Bangladesh måste också kunna användas som någon form av påtryckningsmedel. Jag tycker inte man skall fästa sig så mycket vid ordvalet här: var och en inklusive utrikesministern måste förstå vad jag är ute efter. På något sätt måste man få Bangladeshs folk att förstå att framtiden inte kan byggas på öga för öga, tand för tand, våldtäkt för våldtäkt. Jag tror också att en kontakt med statschefen Mujibur Rahman skulle löna sig. Han skulle säkert tacksamt anamma en invit på det här området. Vi vet ju att han är mycket angelägen om att pacificera läget men har mot sig grupper av extrema aktivister. Han skulle få en god anledning att mera bestämt ta itu med de här övergreppen mot biharerna. Utrikesministern menar att detta vore att blanda sig i en stats inre angelägenheter att göra sådana här framställningar av humanitärt slag. Men i så fall är det också inblandning i en stats inre angelägenheter att ge ett återuppbyggnadsbistånd på 160 miljoner, eftersom det alltid får effekter av påverkan. Vi hörde det nyss beträffande Cuba, som inte vill vara med om familjeplanering men där vi ändå bedriver sådan. Jag undrar om inte herr Wickman liksom sin företrädare skulle kunna ta initiativ för att i någon mån häva denna tragik. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1—4, 6—9 och 11—14.
Fru talman! Herr Werner i Malmö var inte nöjd med mitt svar. Vi skall komma ihåg vilken fråga det var som herr Werner ställde till mig. Han frågade nämligen om jag ansåg att svenska utvecklingskrediter och Nr 71 biståndsinsatser till ett annat land skulle förbindas med villkor om detta Onsdagen den lands politik — i detta fall landets politik mot minoritetsgrupper. Det var 3 maj 1972 på den principiella frågan som jag gav ett klart och entydigt principiellt svar, och det svaret var nej. Jag ansåg inte att jag behövde motivera det mer än vad jag gjorde i svaret, bl.a. därför att jag hade tillfälle — men jag vet inte om herr Werner var i kammaren då — att rätt utförligt ange grunden för den svenska inställning som det här svaret är baserat på. Vi tar principen om icke-inblandning i andra länders inre angelägen heter på allvar. Jag tycker att herr Werner i Malmö också borde göra det, ZY vissa folkgrupper och jag tror faktiskt att han, om han tänker igenom problemet litet i mottagarländer närmare, så småningom också kommer att göra det. för svenskt utvecklingsbistånd Herr Werner säger att min föregångare var en mycket bättre person än jag. Det skall jag i och för sig inte alls bestrida, men jag tror att beviset för det får herr Werner finna någon annanstans än i det åberopade exemplet med Sudan. Min företrädare sade inte till sudaneserna att den svenska kredit som då var aktuell skulle inställas, ifall de icke upphörde med kriget. Det skulle ha varit en analogi till den fråga som herr Werner ställde till mig. Däremot såg man till vid beviljandet av krediten att den användes regionalt på ett sätt som icke innebar en diskriminering. Men det är alltså icke ett politiskt villkor som är analogt med det som herr Werner här vill att jag skulle uttala mig om. Detta om principfrågan. Vi har flera gånger haft tillfälle att diskutera möjligheterna för utomstående länder att påverka minoriteters ställning i andra länder. Min företrädare hade tillfälle att diskutera detta, och jag har också haft det. Just nu gäller det biharerna i Bangladesh. Tidigare i dag har i diskussionen talats om de asiatiska minoriteterna i östra Afrika. För något år sedan diskuterade vi rätt ingående indianerna i Latinamerika. Vi har diskuterat de judiska minoriteterna och får väl också anledning att återkomma till den diskussionen. Det är verkligen inte uttryck för en svensk likgiltighet för minoriteternas läge när vi avvisar den typ av åtgärder som herr Werner här är ute efter utan det är, som jag nämnde, ett konsekvent uttryck för en princip som vi anser vara den enda möjliga principen i umgänget mellan nationerna. Det betyder att de medel som kan stå oss till buds för att uppnå resultat får vi söka i Förenta nationerna. Förenta nationerna har flera konventioner till skydd bl.a. för minoritetsgrupperna som ett led i det allmänna skyddet för medborgerliga och mänskliga rättigheter. Samtidigt vet vi alla i denna kammare mycket väl att skulle konventionstexterna bestämma verkligheten, så kunde vi se med stor optimism och tillförsikt på mänsklighetens läge. Vi vet också att i FN gäller, trots att man har dessa konventioner och deklarationer, mycket starka begränsningar av organisationens möjligheter att ingripa. Vi har från vår sida inte bara anslutit oss till och ratificerat konventionerna. Vi har också — vilket är den väsentliga förutsättningen för att dessa konventioner skall bli effektiva operativa instrument — accepterat enskild klagorätt när kränkning av konventionerna föreligger. Men den klagorätten är ju inte mycket att åberopa från svensk synpunkt 107 därför att vi har erkänt klagorätt gentemot oss. Det viktiga är naturligtvis att den part som kränker en konvention har godtagit denna enskilda klagorätt, och det är som bekant i flertalet fall inte förhållandet. Vi har drivit dessa frågor i FN tidigare, och vi kommer att fortsätta att göra det. Vi har också ett annat medel att använda, och om det är det som herr Werner så småningom kommer fram till så tror jag inte att det behöver vara så stor skillnad mellan herr Werner och mig i detta sammanhang. Det gäller kontakter direkt med de berörda regeringarna, där vi uttrycker den svenska regeringens synpunkter på dessa frågor — och i sådana fall vet vi att vi talar också för den svenska riksdagen. Vi understryker då den vikt vi lägger vid att frågorna får en humanitär lösning.

Vi kan också — och det har vi gjort i det här fallet — förklara oss beredda att i förening med Internationella röda korset och även i andra former ställa humanitära resurser till förfogande för att hjälpa minoriteterna. Det vore, tycker jag, att dra ner debatten att försöka gradera det engagemang som vi känner i de här frågorna. Det är inte den typen av diskussion vi bör ha. Däremot kan det hända att herr Werner och jag inte står så långt från varandra som det verkade när jag fick herr Werners fråga.

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för det här anförandet, som förvisso gav mycket mer än det korta svaret. Och hade herr utrikesministern lagt fram några av de här tankarna i svaret, så hade det ju inte blivit så kärvt och bäddat så för missförstånd. Det är precis vad jag är ute efter, att i det utvecklingssamarbete som nu skall ske i Bangladesh måste det också kunna ges möjligheter att åtgärda diskrimineringen av minoriteterna. Jag förstår att utrikesministern också anser att det kan ske. Jag ber att få tacka för detta och ansluter mig till enigheten på denna punkt.

Fru talman! Jag har ingen anledning att direkt angripa herr Göranssons välvilliga anförande, men jag måste nog säga, att han var litet demagogisk när han talade om de stora bidragen till de enskilda organisationerna. Han säger att dessa ”fördubblats”, vilket kan låta mycket. Men om vi fördubblar det antal ledamöter som nu sitter i kammaren, blir det ändå inte så många. Anslaget har alltså växt till 12 miljoner kronor. Man kan också uttrycka det så, herr Göransson, att anslaget till dessa organisationer kommer att bli I procent av hela utvecklingsanslaget. Att det anslag som går till missionen och de enskilda organisationerna, vilka gör en så väl omvittnad insats, uppgår till en så blygsam del av dessa 1250 miljoner kronor, tror jag nog kommer att förvåna det svenska folket. Jag är helt medveten om att det krävs vissa kriterier, att det skall vara kvalitet på projektet samt att mottagarlandet skall ge sitt godkännande. Men det är inte där problemet ligger, utan frågan är i vad mån vi skall anse det lämpligt att också ge driftbidrag. Jag vidhåller den meningen att först när institutionerna kommer i funktion kan någon utveckling i u-länderna ske. När ungdomarna får undervisning, uppstår en utvecklingseffekt osv. Det är klart att skolbyggnaden behövs, men den behövs minsann inte i alla lägen. På många håll har jag sett undervisning under bar himmel, men det är klart att institutionerna spelar sin roll. Driften ger dock den reella utvecklingseffekten. Jag tycker nog att parallellen med de religiösa organisationerna här hemma, för vilka det kan vara svårt att finna bidragsformerna, inte är relevant. De projekt det här gäller är exakt liknande dem SIDA själv genomför — det gäller skolor, sjukhus, alltså sådana institutioner som är religiöst sett helt neutrala. Jag vill uttrycka den förhoppningen att vi när vi här får informations anslaget uppräknat, inte bara tänker på de folkrörelser som nämndes utan även på att kyrkorna och de humanitära organisationerna skall få sin beskärda del av kakan.
Fru talman! Herr Göransson frågade varför mittenpartierna reserverade sig förra året, medan de i år inte vidhöll sin reservation i fråga om bidrag till enskilda organisationer. Anledningen är enkel: I år har våra synpunkter, som vi ser saken, blivit tillgodosedda i utskottets skrivning. Där sägs för det första att det finns möjligheter att tillmötesgå organisationernas ansökningar. Det betyder att inga ansökningar kommer att avstyrkas på grund av brist på medel. För det andra säger man, att den förlängning av kontraktstiden för volontärer som vi begärt kan beviljas, och för det tredje talar man om att driftbidrag också kan utgå. Detta hade vi begärt. Eftersom motionen inte är avstyrkt utan funnen besvard av utskottet, är vi nöjda med detta. Låt mig beträffande fredskåren bara säga att anledningen till vår reservation här är att vi finner den verksamheten betydelsefull när det gäller att kanalisera ungdomens intresse i biståndsverksamheten. Vi tror att det utan att bryta med andra principer är möjligt att finna projekt, där en övervägande del fredskårister kan arbeta. Vi tror också att det inom SIDA går att upprätta en enhet utan att bryta med andra principer för den administrativa strukturen. Det kanske viktigaste av allt, fru talman, är att fredskårsarbetet sker i samråd med ungdomsorganisationerna. Där tycker vi att det för närvarande brister. Vi vill ha ett organiserat, regelbundet samarbete, och det hoppas vi kommer att upprättas.

Fru talman! Om herr Göransson menar att de statliga bidragen till organisationerna har ökat mer än vad organisationerna har expanderat i fråga om insamlade medel så är det något mycket tvivelaktigt. Låt vara att det kan vara så om man räknar in de stora anslagen vid katastroflägen, exempelvis katastroferna i Östpakistan. Men då avlastades ju staten uppgiften att kanalisera pengarna. Där var det inte fråga om utvecklingsbistånd i vanlig mening utan om ren katastrofhjälp. Herr Göransson ger sig in på resonemanget att staten, om den ger hundraprocentiga bidrag till organisationernas drift, lika gärna kan överta det hela. Min avsikt var att staten endast skulle lämna stöd under en del år. Man kan väl praktisera ”blandekonomi” också i det här sammanhanget. Det vore väl en utomordentlig affär för staten att använda sig av dessa administrationskanaler, vilka är billiga och representerar en effektivitet som minsann inte erbjuds överallt. Det vore väl ett utmärkt sätt för skattebetalarna att få sina u-landspengar placerade på ett betryggande sätt. Det är inte fråga om att staten skall täcka samtliga kostnader för organisationernas verksamhet, utan meningen är att staten skall stödja dem.

Fru talman! I vänsterpartiet kommunisternas motion nr 57 hemställes om ett betydligt större stöd än det som nu ges till befrielserörelserna i Angola, Mocambique och Guinea-Bissau. Vi kräver vidare att stödet skall ges villkorslöst, dvs. befrielserörelserna skall själva ha rätt att få disponera över de anslagna medlen. I flera hundra år har de portugisiska kolonialisterna plundrat i dessa tre länder. Angola är ett av Afrikas största och mineralrikaste länder och är därför den betydelsefullaste koloni som Portugal har. Angola är tre gånger större än Sverige och ca 14 gånger större än Portugal. Vad det handlar om i dessa tre länder är att Portugal med hjälp av NATO-länder bedriver ett imperialistiskt rövarkrig av samma karaktär som USA-imperialisternas utrotningskrig i Indokina. Portugal är ett underutvecklat land, befolkningen lever i misär, och en stor del är fortfarande analfabeter. Men befolkningen i Portugal blir alltmer medveten om att dess befrielse måste vara dess eget verk. Befolkningen har börjat organisera sig mot fascistdiktaturen och ställer krav på demokratiska frioch rättigheter. Naturligtvis möts dessa krav med hänsynlös terror av fascistjuntan. Samtidigt bedriver befrielserörelserna MPLA i Angola, FRELIMO i Mocambique och PAIGC i Guinea-Bissau en mycket framgångsrik kamp mot förtryckarna. Befrielserörelsernas krav kan sammanfattas i nationellt oberoende och självbestämmanderätt. Mot dessa krav svarar fascisterna i Portugal med ännu hänsynslösare krigföring. Man använder napalm, splitterbomber och nu i allt större utsträckning kemisk krigföring. Det är främst i Angola som denna kemiska krigföring bedrivs. De kemiska giftmedlen drabbar i första hand civilbefolkningen. I Angola har enligt MPLA två tredjedelar av skörden i de befriade områdena förstörts. Detta innebär att större delen av befolkningen där lider av akut hungersnöd. USA är naturligtvis leverantören av dessa kemiska giftmedel. Portugal kan inte ensamt fortsätta att hålla tillbaka folkens krav om frihet, om inte hjälp erhålles från NATO och dess imperialistiska medlemsländer. Några exempel: Mellan 1949 och 1961 fick Portugal av USA 370 miljoner dollar i hjälp. 80 miljoner dollar avsåg ekonomisk utveckling och 270 miljoner dollar avsåg militärt understöd. 1962—1968 gav USA Portugal militär hjälp för 33,7 miljoner dollar; till detta ekonomiska bidrag kommer ett icke närmare specificerat ”försvarsbidrag”. Västtyskland är ett annat NATO-land som understöder Portugals utrotningskrig i dess kolonier. Västtysklands enda utländska militärbas är belägen i Beja i Portugal. Dessutom har västtyska armén ett träningsläger i Santa Margarida. För detta skall Västtyskland i gengäld hjälpa Portugal i dess krigsansträngningar. USA och Västtyskland ger alltså gratis krigshjälp till Portugal. Orsakerna till detta västtyska engagemang är att de västtyska monopolföretagen får exploatera en del av koloniernas råvaror. Det största västtyska projektet är Krupps utvinning av järnmalm i Cassinga i Angola; dessutom exploateras andra mineraler, bl.a. uran, i Mogambique och Angola. Bland andra ”roffarländer” kan man finna Frankrike, England och Belgien. När det gäller svenskt engagemang i Portugal och dess kolonier ligger svensk monopolkapitalism inte långt efter andra imperialistiska länder. Sedan början av 1960-talet går den största andelen av u-landsinvesteringarna till Afrika. 1965 utgjorde svenskt investerat kapital i svenska produktionsföretag i Afrika 385 miljoner kronor. Av de utländska företag som etablerades i Portugal 1965 var nästan en tiondel svenska. 1971 fanns där ett 60-tal företag som helt eller delvis var svenskägda. De svenska företagen har främst engagerat sig i varvs-, textiloch pappersmasseindustrin. Det är naturligtvis de låga lönerna som lockar den svenska storfinansen att etablera sig i Portugal. Vilka företag är det som etablerat sig i Portugal? Låt mig nämna Eriksbergs mekaniska verkstad och Kockums, som tillsammans med holländska och portugisiska intressen byggt världens största reparationsvarv, Lisnave. Detta varv har tillverkat flera krigsfartyg som sedan använts i kolonierna mot befrielserörelserna. I det här sammanhanget bör det vara på sin plats att nämna att arbetarna vid Eriksberg kraftigt protesterat mot detta svenska engagemang i Lisnave. Ett annat stort företag i Portugal är Billeruds AB, som investerat 250 miljoner kronor i cellulosaindustrin. De svenska textilföretagen Algots och Melka betalar sina arbetare i Portugal 1:25 kronor per timme. Att jag nämnt svenska investeringar i Portugal beror på att investeringarna innebär en ekonomisk hjälp till fascistdiktaturen och underlättar krigföringen i kolonierna. Svenska företagsinvesteringar har också gjorts i de tre kolonierna. Men det är svårt att få fram storleken av dessa investeringar och vilka företag det handlar om. Motiveringen för att investeringarna hålls hemliga skulle vara risken för konkurrens. Det är naturligtvis en felaktig motivering. Det rätta förhållandet är att den internationella opinionen vänt sig mot den portugisiska fascismen och imperialisternas investeringar i kolonierna. Representanter för Sveriges Allmänna exportförening företog i början av 1950-talet en serie besök i olika afrikanska stater. I rapporten från den tredje resan, som gällde Angola och Mogambique, nämns att flera svenska företag redan var etablerade i de portugisiska kolonierna. Bl. a. framhålls att Bolidens Gruv AB fått koncessioner på malmletning både i Angola och Mosgambique. Några svenska plantageägare omnämns också. Trots Portugals intensifierade krigföring i kolonierna har inte motståndsviljan på något sätt kuvats. Tvärtom, befrielserörelserna noterar allt större framgångar. Stora områden är befriade. I dessa områden bedrivs ett ekonomiskt och socialt arbete. Men naturligtvis arbetar befrielserörelserna under svåra ekonomiska förhållanden. Det råder stor brist på sjukvårdsmateriel; man saknar så enkla smärtstillande medel som magnecyl. Genom den ökade kemiska krigföringen råder brist på livsmedel. Transporten av nödvändiga varor måste ske under svåra förhållanden. Trots ett väl utbyggt undervisningssystem i de befriade områdena saknas undervisningsmateriel. Sveriges bidrag till de tre sociala befrielserörelserna i Portugals kolonier borde vara av en helt annan storlek än som är fallet i dag. Man måste ställa frågan: Vad är orsaken till att man inte ökar stödet kraftigt? Är det hänsynen till de svenska monopolkapitalisternas lysande affärer i Portugal? Är det påtryckningar från detta håll som gör att regeringen struntar i befolkningens omedelbara behov av hjälp? Vi har i vår motion också tagit upp frågan om villkorslöst stöd till befrielserörelserna. SIDA:s stöd till befrielserörelserna har karaktären av s.k. humanitärt bistånd. Principen om humanitärt bistånd bygger på föreställningen att vissa av befrielserörelsernas verksamheter är humanitära och värda stöd, medan andra bör undandras stöd. Denna princip är ohållbar och strider mot principen att biståndet bör vara obundet. Gränsen för vad som är humanitärt är omöjlig att definiera och i praktiken flytande. Det är riktigt att befrielserörelserna behöver medicin, skolmateriel och kläder. Men man kan inte skilja detta materiella stöd från annat, mindre fint stöd. Vad skall medicinen vara till om man inte kan försvara sina sjukhus och kliniker? Om inte befolkningen hade vapen, skulle heller ingen skola kunna fortsätta undervisningen. Vi anser således att allt materiellt stöd är humanitärt. MPLA, FRELIMO och PAIGC har inte begärt att få vapen från Sverige, men däremot är dessa organisationer lagliga representanter för sitt folk och bör då också ha rätten att disponera de skänkta medlen efter sitt folks behov. SIDA:s metod att inte låta mottagaren fritt disponera de anslagna medlen utan att ur befrielserörelsernas prioriteringslistor välja ut ”humanitär” utrustning för inköp av SIDA och transport till respektive område är ett tecken på förmynderi i biståndsgivningen. Solidaritet med de folk som under FRELIMO:s, PAIGC:s och MPLA s ledning kämpar för sina länders frihet fordrar att man erkänner dessa folks rätt att själva disponera biståndet. Fru talman! Vi har i motion 935 begärt ett bistånd till Cuba för budgetåret 1972/73 på sammanlagt 225,5 miljoner kronor. Vår motivering för detta är att Cuba är ett land som på mycket kort tid avskaffat analfabetismen och återgivit människorna deras värde, således ett land som på bästa sätt kan disponera de medel som erhålles. Trots de stora framsteg som gjorts lider landet stor brist på materiel, bl.a. sjukhusoch undervisningsmateriel. Jag vill hänvisa till att SIDA erhållit en fullständig förteckning över vad Cuba är i omedelbart behov av. SIDA och ABF har även genom besök i landet kunnat konstatera bristen på ovannämnda medel. Vi anser det därför nödvändigt att biståndet ökas med det belopp vi föreslagit. USA-imperialisterna blir i sina angrepp mot de indokinesiska folken alltmer desperata. De kriminella bombningarna av Demokratiska republiken Vietnam har trappats upp i stor skala. Svaret på USA-imperialisternas brott kan bara bli ett: ökat stöd till de indokinesiska folken. I propositionen 1 år 1972, bilaga 5, föreslås att den finansiella ram som angavs av 1970 års riksdag för stöd till DRV skall fullföljas under budgetåret 1972/73 med ett humanitärt bistånd om 25 miljoner kronor samt att 50 miljoner kronor skall anvisas för återuppbyggnadsbistånd. I motionen 182 slår vi än en gång fast att detta är en reträtt från de löften som regeringen givit inför sitt partis kongress 1969. Stödet bör i sin helhet vara utbetalat under dessa tre år utan någon återbetalningsskyldighet eller ränta. Detta var alltså ursprungslöftet. Det är vidare angeläget att, mot bakgrund av USA-imperialisternas nya förbrytelser mot DRV, det svenska folkets solidaritet med det kämpande vietnamesiska folket och protest mot USA-regeringens handlande kommer till uttryck i att det statliga ekonomiska stödet, som skall ges under budgetåret 1972/73, skrivs upp. 100 miljoner kronor bör då vara ett minimikrav.
Fru talman! Största delen av herr Måbrinks anförande gällde de sociala befrielserörelserna, som behandlas under punkten 5 i utskottets betänkande. Det är fel när herr Måbrink säger att SIDA och UD skulle tillämpa en förmyndarprincip. Herr Måbrink och utskottet är överens om att militärt stöd inte kan lämnas av ett neutralt land. När det gäller det civila bistånd som utgår har inget varuslag, varom önskemål framställts av befrielserörelserna, föranlett avslag av principiella skäl. Biståndet ges i detta fall på samma sätt som i fråga om allt annat varubistånd som går till regeringar i olika länder. Allt sådant bistånd utgår i form av varor och utgår alltså inte heller till regeringarna i form av checker. Det som har hänt är tvärtom en breddning av biståndet till befrielserörelserna, så att det medicinska inslaget relativt sett har minskat och biståndet mer och mer kommit att gälla sådana sektorer i befrielserörelsernas arbete som har en utvecklingseffekt, dvs. särskilt utbildningsbiståndet. Det bistånd som utgår gäller sålunda böcker, papper, skolutrustning för alfabetisering, civila konsumtionsvaror, kläder, skor, tyger och livsmedel. Det gäller mediciner, vaccin, förbandsmateriel och blodplasma. Och till skillnad från vad man kan utläsa ur den kommunistiska motionen utgår också bistånd i form av lastbilar, transportmedel av annat slag, radiosändare osv. Någon förmyndarprincip för detta civila bistånd tillämpas alltså inte. Avslag på framställningar har icke gjorts av principiella skäl.
Fru talman! Det kanske är riktigt att SIDA väljer på den lista som befrielserörelserna har lämnat till SIDA över sina hjälpbehov. Men den listan har man naturligtvis lämnat, därför att SIDA har begärt den och därför att vi har den här bestämmelsen om att det skall vara rent humanitärt bistånd. Önskemålet från befrielserörelserna är ju att de skall få de medel som anslås och själva bedöma vad de är i behov av och köpa in det. Det är detta det handlar om. I och med att man inte kan gå med på denna begäran, är det ju ändå fråga om ett förmyndarskap. SIDA skall hela tiden bestämma vad som skall köpas in. SIDA skall sköta inköpet. Befrielserörelserna får inte dessa pengar för att själva göra prioriteringen och sköta inköpen.
Fru talman! Biståndet beslutas givetvis av de svenska biståndsmyndigheterna i samråd med de representanter för befrielserörelserna som kommer till tals med våra biståndsmyndigheter. I det avseendet föreligger alltså ingen skillnad mellan bistånd till befrielserörelser och bistånd till regeringar, där man också har ett sådant samråd. Någon kritik från befrielserörelserna har inte förekommit på den punkten att SIDA skulle ha bestämt att den eller den varan icke finge komma med. Där har alltså herr Måbrink uppenbarligen dåliga informationer. Han har inte ordentlig kontakt med den inställning som befrielserörelserna har i det här avseendet.
Fru talman! Jag vill bara konstatera att herr Hellström trots sitt vackra tal här för en stund sedan om behovet av att stödja befrielserörelserna inte är beredd att gå med på vårt förslag att anslå 20 miljoner kronor till respektive befrielserörelser i de tre kolonier det gäller. 20 miljoner till var och en av dessa befrielserörelser är ändock en mycket liten summa. Men däremot är herr Hellström tydligen i dag beredd att anslå 177 miljoner kronor till IDA. Jag konstaterar att herr Hellström inte är med på att ge ett större och bättre stöd till dessa sociala befrielserörelser.

Fru talman! Den som lyssnat till dagens u-landsdebatt har kunnat notera ett nytt inslag av kritik och analys, som på ett markant sätt bryter av mot den u-landsdebatt som fördes under 1960-talet. Det behövs dock ännu mer av vilja till analys av erfarenheter från konkreta projekt och vilja att lära av debatten även i mottagarländerna. I alltför stor utsträckning har u-landsdebatten i vårt land förts frikopplad från den verklighet den borde spegla. Den har i alltför hög grad varit ensidigt teoretisk, för att inte säga akademisk. Det har funnits inslag av den arten också i dagens debatt. I den ekonomiska, sociala och politiska frigörelseprocess som många u-länder genomgått under de senaste årtiondena har de kooperativa rörelserna spelat en framträdande roll. 1970-talet har av Internationella kooperativa alliansen proklamerats som det kooperativa utvecklingsårtiondet. Då jordbruket är så dominerande i u-länderna, är det också naturligt att jordbrukarnas internationella organisation, IFAP, efter sin förmåga också stöder det kooperativa utvecklingsarbetet. Det mest karakteristiska för detta årtionde, förutom enprocentsmålet, måste nämligen vara att mobilisera samarbetsviljan och de mänskliga resurserna — dvs. att hjälpa människorna i de unga länderna att hjälpa sig själva. Och i detta sammanhang har de kooperativa idéerna visat sig vara ett verksamt medel. I de allra flesta u-länder finns nu ett väl förankrat intresse för kooperativ utveckling. Det har också tagit sig uttryck i att FN:s generalsekreterare nu följer upp olika resolutioner genom att till ekonomiska och sociala rådets femtioandra sammanträde nu i maj framlägga en utredning om hur den kooperativa rörelsen skall främjas under det andra utvecklingsårtiondet. I vårt land har de kooperativa rörelserna, såväl de konsumentkooperativa som den lantbrukskooperativa, sedan 1950-talet ägnat ett betydande intresse åt u-landsbiståndet. En väsentlig del av dessa insatser har kanaliserats genom det gemensamma organet för u-landsbistånd, Swedish Cooperative Centre. Anledningen till dessa aktiviteter från de svenska kooperativa rörelserna var till en början att efterfrågan på råd och bistånd i och med u-ländernas politiska frigörelse kom att växa mycket snabbt. Erfarenheterna har sedan visat att kooperation är en effektiv väg till självhjälp och att dessa rörelsers vägledande idéer står väl i samklang med u-ländernas egna planer och förutsättningar. Det finns alltså starka skäl att ifrågasätta om inte det svenska biståndsprogrammet borde ha ett större inslag av kooperativt utvecklingsarbete. I mycket stor omfattning är det en fråga om hur man skall kunna förbättra förhållandena för fattiga bönder och lantarbetare i u-länderna. De kooperativa samverkansformerna är dock applicerbara långt utanför lantbrukets och livsmedelsdistributionens områden. Det är i princip samma problem man har att göra med vid utvecklingen av annan industri i u-länderna. En annan central fråga i detta sammanhang är u-landsböndernas förutsättningar att själva delta i utvecklingsarbetet för att höja livsmedelsproduktionen i världen. Det är frågan om den illa organiserade handeln med råvaror på världsmarknaden och denna handels ruinerande effekter för såväl producenter som av råvaruexporten beroende u-länder. Vi vet från den jordbrukspolitiska debatten här hemma, att världsmarknadspriserna på livsmedelsråvaror inte står i något funktionellt samband med produktionskostnaderna ens i de länder som genom t.ex. låga löner har låga produktionskostnader. Priserna bestäms i stället av bl.a. marginella utbud av små kvantiteter. Vi vet också att världshandeln är illa organiserad, för att inte säga manipulerad av vad man på modernt språk skulle vilja kalla multinationella intressen. Det är inget tvivel om att utvecklingsländerna med sina bristande resurser för marknadsföring och förädling befinner sig i ett besvärligt underläge i dag. Effekten av de starka prisvariationerna och den negativa utvecklingen mot starkt försämrade terms of trade för råvaror är att den enskilde producenten inte på ett rationellt sätt kan planera för en varaktig produktion. En första förutsättning för en långsiktig produktionsplanering är att man med någon grad av säkerhet kan bedöma det ekonomiska resultatet. Lantarbetaren och u-landsbonden har i regel inte tillgång till den typ av välutvecklade marknadsorgan som t.ex. de kooperativa rörelserna i Nordeuropa utgör. Han är dessutom förmodligen den minst skickade att spekulera mot höga odds. Man kan då inte heller förutsätta att u-ländernas producenter med någon entusiasm skall söka ta utvecklingen i egna händer. Det är ett alltför allvarligt spel med de knappa resurser de har till förfogande. handel har ägnats ett betydande intresse i olika internationella sammanhang. Det har också lett till att avtal har träffats för vissa varugrupper: vete, kaffe, kakao etc. Det ligger i sakens natur att överenskommelser på detta område dock är svåra att åstadkomma. Det är svårt att mobilisera den solidaritet över gränserna som behövs för att avtalen skall få en reell betydelse. UNCTAD:s rekommendation vid konferensen i New Delhi 1968 om önskvärdheten av att FN:s medlemsländer i princip ställer sig positiva till åtgärder för att stabilisera och förbättra producenternas förhandlingsposition har tyvärr inte lett till några konkreta åtgärder. UNCTAD:s resolution om minimiinkomst för de i lantbruket sysselsatta har för övrigt inte följts upp av UNCTAD själv. För ett land som vårt är det i ett läge som detta utomordentligt viktigt att vi håller dessa frågor levande och söker påverka världsopinionen för framåtsyftande positiva lösningar. Vår u-landspolitik måste på detta sätt ses i ett större sammanhang. Jag noterar med tillfredsställelse och tacksamhet mot bakgrund av vad jag här sagt, att utskottet delar den av mig i motionen nr 950 framförda uppfattning att ”det är önskvärt att tillvarata de möjligheter som Sverige har för att tillgodose mottagarländernas önskemål om bistånd på kooperationens område”. Utskottet anser också, att ”man bör utreda frågan hur den rika fond av erfarenheter som finns inom de svenska kooperativa organisationerna bäst skall kunna mobiliseras för ökade biståndsinsatser”. Detta är bra, det är utomordentligt bra. Däremot förekommer i utskottets betänkande ett par meningar som jag inte kan låta passera opåtalade. Med hänvisning bl.a. till siloprojekten i Tanzania och Indien samt fredskårsprojektet i Zambia finner utskottet att ”de strävanden som motionen vill främja i stor och växande utsträckning redan beaktats i det svenska biståndsprogrammet”. Det är tyvärr inte så. Och just de projekt som utskottet anför ger exempel på hur man med en kooperativ inriktning av biståndsinsatserna skulle fått en annan och för mottagarländerna bättre anpassad typ av projekt. Utskottets exemplifiering är alltså en bekräftelse på att man i det svenska biståndsarbetet behöver ett starkare inslag av kooperation, inte på att dessa behov redan är tillgodosedda. Jag hoppas emellertid nu efter den positiva skrivning utskottet presterat att den aviserade utredningen kommer att ta upp dessa frågor till närmare analys, eftersom de är av grundläggande betydelse för u-landsbiståndets fortsatta utveckling.

Fru talman! Om herr Åslings motion om ökat u-landsbistånd på kooperationens område vill jag gärna säga något positivt. Mina många vänner inom konsumentkooperationen ger den också sitt stöd. Man instämmer gärna i motionens krav att formerna och förutsättningarna för en betydligt ökad satsning på kooperativt utvecklingsarbete även via det offentliga biståndsanslaget bör utredas. Mellan producentoch konsumentkooperationen råder beträffande u-hjälpen ett förtroendefullt och resultatgivande samarbete. Båda dessa organisationer vill nämligen arbeta för den samverkan mellan människor som är grunden för all kooperativ Utrikesutskottet säger sig också ha konstaterat att ”de länder som Sverige samarbetar med i ökad utsträckning anlägger en positiv syn på kooperationen”. Detta är i och för sig inte överraskande, men det är likväl glädjande att utskottet gör denna iakttagelse. Utskottets slutsats att kooperationen i växande utsträckning beaktas i det svenska biståndsprogrammet får väl bedömas som riktig. Som exempel på förestående insatser på det kooperativa området kan nämnas planerade projekt i Ceylon, Indien och Zambia. Kanske kan listan kompletteras med Bangladesh som kraftigt understrukit behovet av hjälp från Sverige i vad avser den kooperativa rörelsens utveckling. Jag finner det tillfredsställande att utskottet delar uppfattningen, som också motionen ger uttryck åt, att ”man bör utreda frågan hur den rika fond av erfarenheter som finns inom de svenska kooperativa organisationerna bäst skall kunna mobiliseras för ökade biståndsinsatser”. Jag förväntar att denna fråga om den svenska kooperationens insatser kommer att ägnas vederbörlig uppmärksamhet av den kommande utredningen om det svenska utvecklingssamarbetets utformning på längre sikt. Kooperationen erbjuder en möjlighet att på sikt skapa andra förutsättningar för den utjämning av de sociala och ekonomiska förhållandena i de fattiga länderna som är absolut oundgänglig. Kooperationen kan genom insamlingar i viss utsträckning skaffa pengar till biståndsarbetet, men en samverkan med statliga och internationella organ är nödvändig och ofrånkomlig. Den kooperativa ideologin är gemensam för rörelserna i både u-länder och i-länder. Det bör därför vara med verklig glädje som kooperativa organisationer i västländerna ställer sin kunskap och erfarenhet till förfogande. Det är inte uteslutet att de själva kan få en viss nytta av denna kontakt. I det långa loppet bör affärsmässiga förbindelser kunna åstadkommas t.ex. mellan kooperativa exportorganisationer i u-länderna och konsumentkooperativa partihandelsföreningar i i-länderna. Redan kortsiktigt bör emellertid den ömsesidiga kontakten verka stimulerande på den ideologiska debatten inom i-ländernas kooperation. Alla de problem som fanns inom svensk kooperation för ett halvsekel sedan eller mera är dagens problem i u-länderna. Varje medverkan till en vidare utveckling av kooperationen i u-land är samtidigt ett bidrag till den långsiktiga, fredliga lösningen av u-landsfrågorna i stort. Såväl i u-länderna som i olika internationella organ är man positivt inställd till kooperationens möjligheter i detta utvecklingsarbete. Detta har konstaterats tidigare men slås fast också i utskottets betänkande. Kooperationens medverkan till att göra detta arbete effektivt måste ske på olika nivåer och kan vara både mödosam och kostsam, men den utgör en ideologisk stimulans också för kooperationen i vårt eget land. Fru talman jag har inget yrkande.

Fru talman! Efter en lång dags debatt om u-landsproblematiken är naturligtvis det mesta sagt. Jag tror att alla i denna kammare är ense om att vi alla har ett ansvar för den tredje världen och dess problem. Frågan är endast hur man på bästa sätt skall kunna lösa problemen och ge största möjliga hjälp. Därför tror jag det är olyckligt när man i debatten, inte bara i kammaren utan även och kanske ännu mer på fältet, går till ytterligheter både på den ena och på den andra sidan. För u-ländernas eget bästa gäller det att balansera debatten. Det får inte bli någon budgivning modell auktion om u-landsbiståndet — därmed tjänar vi inte syftet med u-landshjälpen bäst. Om man diskuterar denna fråga man och man emellan märker man nämligen att svensken inte har så förfärligt stor förståelse för u-landsproblemen. Skall vi lyckas i vår strävan att öka biståndet gäller det att på ett vettigt sätt föra ut frågan till människorna. Vpk:s representant herr Måbrink lyckades på ganska många ställen i sitt anförande tala om imperialism och utsugning — det skall bli intressant att se hur många gånger det blir i protokollet. Man frågar sig hur vpk egentligen vill ha det. Den ena dagen förföljer partiet den privata företagsamheten på alla sätt, och det klimat som i dag råder för företagsamheten i detta land är inte det bästa. Många tar också konsekvenserna härav och flyttar sina företag utanför landets gränser. Då fortsätter vpk förföljelsen där och är beredd att tala om att detta är en hjälp till imperialism och utsugning i de andra länderna. Jag tror inte att det är så enkelt. När vpk nu förföljer svensk företagsamhet som etableras utomlands skulle man egentligen inte göra det. Man har ju nått sitt mål i och med att man lyckats driva ut privat företagsamhet ur landet. Följden därav har vi sett: Vi har i dag i detta land arbetslöshet och svåra ekonomiska förhållanden som undergräver vår förmåga att till tredje världens länder ge hjälp i den omfattning som det här handlar om. Fru talman! Jag har inget speciellt yrkande; jag har bara velat till protokollet få antecknat att jag tror att vi alla tjänar på att föra den här debatten på ett mera balanserat sätt än vad den hittills upplevts.

Fru talman! Jag vill ta upp två saker: dels ländervalet, dels enprocentsmålet. Det har tidigare här i debatten framhållits att de sociala och politiska faktorerna har en avgörande betydelse för utvecklingsprocessen. Mot den bakgrunden är det rimligt att man visar återhållsamhet med nya svenska biståndsinsatser till länder med regimer som inte är intresserade av en social utveckling. Likaså bör man vid en utvidgning av mottagarkretsen för biståndet främst välja de länder som har både behoven och framstegsviljan. Om jag ser på den struktur som det bilaterala biståndet har i dag, upplever jag det så att strukturen inte fullt ut står i överensstämmelse med det synsätt som ligger till grund för ländervalsresonemanget. Å andra sidan kan det finnas en del skäl för att det förhåller sig så, eftersom biståndsarbetet har långa planeringsperioder och kräver kontinuitet och stadga. Några hastiga omställningar kan man inte räkna med.

Med det här vill jag inte ha sagt annat än att det svenska u-landsbiståndet vid en internationell jämförelse står sig mycket bra. De svenska skattebetalarna har ingen anledning att känna att man misshushållar med deras pengar. Tvärtom tror jag att vi på det hela taget kan ge ett mycket gott betyg åt det svenska biståndsarbetet. I den här debatten har det förekommit helt olika siffror i fråga om vad enprocentsmålet skulle innebära i kronor räknat. Det är väl angeläget att man försöker komma överens om hur det kan förhålla sig. Enligt långtidsutredningen kräver enprocentsmålet ett anslag på 2,3 miljarder budgetåret 1974/75. Nu har emellertid den samlade produktionen inte ökat så snabbt som långtidsutredningen räknade med, och om man justerar med hänsyn till vad man vet om produktionen förra året kommer man ner till ett anslag på 2 260 miljoner. Vi skall alltså öka anslagen från 1 1 4 miljard budgetåret 1974/75. Om vi även det näst sista året ökar med 25 procent, så skulle vi i sista omgången behöva öka med 46 procent — ett påslag på ungefär 710 miljoner kronor, allt enligt långtidsutredningens förutsättningar. Att det inte räcker med en 2S5-procentig stegring sista året hänger framför allt samman med att Sverige liksom andra länder i Västeuropa för ett tag sedan översköljdes av den största prisstegringsvåg som vi har haft sedan Koreakriget. Eftersom vi haft en 25-procentig anslagshöjning i löpande priser, så har den något snabbare prisutvecklingen inneburit att man avdelat mindre reala resurser till u-hjälpen än man skulle ha gjort om prisutvecklingen hade varit mindre markerad. Vilka möjligheter finns det då att klara en höjning på ca 700 miljoner sista året? Herr förste vice talmannen Bengtson förvånade mig verkligen när han talade om att det kan synas närmast oöverstigligt att på ett enda budgetår göra en så stor höjning. Centerpartiet har ju verkligen varit ute och intecknat framtiden i många olika sammanhang, och det har varit fråga om mycket stora summor som man skulle plocka fram med kort varsel. Nu upplever vi en hård konkurrens mellan olika utgifter på statsbudgeten. För den statsbudget som riksdagen behandlar i vår ökar utgifterna med 7 000 miljoner kronor i förhållande till förra året. Men av dessa 7000 miljoner kunde bara ungefär 400 miljoner användas till nya åtaganden. Resten går till kostnadsstegringar, olika automatiska utgiftsökningar och en utbyggnad i enlighet med redan tidigare fattade beslut. Om man gör ett räkneexempel och överför den här situationen till budgetåret 1974/75, kan man säga att 300 av de 700 miljonerna biståndspengar går in i de automatiska utgiftsstegringarna, och de 400 miljonerna i extra ökning kan klaras med den del av de automatiska inkomststegringarna som inte är uppbundna. Enligt det här exemplet skulle det alltså inte behövas någon skattehöjning för att klara enprocentsmålet. Sedan är det en annan sak om man aktualiserar andra angelägna reformer som kan motivera en inkomstförstärkning. Dessutom bör det understrykas att i dessa ”automatiska” utgiftsstegringar på 7 miljarder i kommande budget ligger ju rader av reformer och förbättringar. Det är bara det att man har bundit upp politiken i flera fall på mer än ett år, och därför kommer man i en enstaka budget att uppleva att handlingsutrymmet för nya åtaganden är begränsat. Men här är det alltså fråga om 700 miljoner totalt som inte kommer som en överraskning och som man ett par år i förväg kan försöka bereda utrymme för bland andra utgiftsökningar. När riksdagen 1968 fattade beslut om att enprocentsmålet skulle vara uppfyllt 1974/75, så hade man bakom sig flera års debatt om olika utbyggnadsalternativ, många ganska långtgående. Man stannade för budgetåret 1974 75 angavs då som ett minimimål. Jag skulle uppleva det som mycket tragiskt om den svenska riksdagen inte kunde klara detta.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

Herr talman! Fru Dahl har frågat mig om regeringen, med anledning av de terrorbombningar som USA nu genomför i norra och södra Vietnam, är beredd vidta åtgärder för att snabbt utvidga biståndet till Demokratiska republiken Vietnam och FNL/PRR i Sydvietnam. De amerikanska bombningarna i Vietnam drabbar civilbefolkningen hårt. Regeringen kommer med hänsyn härtill att ställa ökade resurser till förfogande för humanitärt bistånd till DRV och till befolkningen i de av den sydvietnamesiska befrielserörelsen behärskade områdena. Det humanitära biståndet till DRV uppgår för närvarande till 25 miljoner kronor om året. Härtill kommer i år 4 miljoner kronor, som anvisades efter de svåra översvämningarna förra sommaren. Inom ramen för den reserv för katastrofinsatser, som regeringen beräknat inom biståndsanslagen, bör utrymme nu beredas för en ökning med 10 miljoner kronor av den humanitära hjälpen till Demokratiska republiken Vietnam. Jag har redan i statsverkspropositionen förutsett ökade insatser genom FNL. De senaste veckornas händelseutveckling föranleder att beslut härom kommer att fattas inom en snar framtid.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min enkla fråga. Jag återkommer med kommentarer till svaret litet senare i detta mitt anförande, men inledningsvis vill jag säga att jag med tillfredsställelse hälsar att regeringen nu kommer att vidta åtgärder för att utvidga biståndet till både Demokratiska republiken Vietnam och de av befrielserörelsen behärskade områdena i Sydvietnam, som ju växer snabbt. Samtidigt vill jag säga att det som nu har meddelats ingalunda innebär någon stor utvidgning av biståndet. Jag förutsätter att betydligt större utökningar kommer att aktualiseras snart. Herr talman! Vi samlas till u-landsdebatten i dag med parollerna från första maj om människovärde, rättvisa, frihet och bröd ringande i öronen. Det är en bra bakgrund för biståndsdebatten, därför att det är de frågorna — om försörjningen och fördelningen av jordens resurser, att skapa goda och människovärdiga levnadsförhållanden och ökad social rättvisa — som är de grundläggande utvecklingsfrågorna.

Dessvärre tvingas vi också dra obehagliga slutsatser om u-hjälpens utformning på många håll som ett medel för politisk och ekonomisk påtryckning på u-länderna. Det är också ett konstaterande som inleder utrikesutskottets betänkande nr 6, där man citerar statsverkspropositionen och säger: ”Alltför många av tredje världens länder tvingas av de ekonomiska relationerna till i-länderna att bygga sina samhällen mera i enlighet med i-ländernas intressen än efter egna nationella önskemål. De u-länder som söker bryta sig ur detta beroendeförhållande utsätts för svårigheter i sina utvecklingsansträngningar. U-ländernas fortsatta ansträngningar för att i allt större utsträckning frigöra sig från ekonomiska bindningar kommer att medföra krav på en ändring av den rådande internationella maktstrukturen.” Det är också, som jag sade, ett faktum att många i-länder använder sin u-hjälp för att öka sin makt gentemot u-länderna. Det är dessa förhållanden som ligger bakom den diskussion om länderkoncentration och länderval som vi har fört i Sverige, särskilt i riksdagens u-hjälpsdebatter, under de senaste åren. Den har lett till att vi inom det socialdemokratiska partiet ställt kravet att u-hjälpen icke får förenas med villkor beträffande u-ländernas ekonomiska och politiska prestationer eller politik och att den inte heller får ha en sådan effekt att den ökar orättvisorna inom eller mellan länderna. Vårt biståndssamarbete måste tvärtom i första hand koncentreras till länder där man verkligen arbetar för att åstadkomma större social rättvisa och att lyfta folkets levnadsförhållanden upp till en nivå som vi kan acceptera med utgångspunkt från våra grundläggande värderingar när det gäller social rättvisa. Jag har i dagens debatt noterat att många talare från oppositionen velat ansluta sig till den politiken, och det tycker jag är en framgång. Men tyvärr har vi också fått höra de vanliga påståendena om en politisering av u-hjälpspolitiken från socialdemokratisk sida. Med detta har man då velat göra gällande att vi skulle vilja använda u-hjälpen som ett medel för att sprida vår egen uppfattning till u-länderna och bara ge bistånd till sådana länder som delar den. Det här är en debatt som förts år efter år i kammaren. Varje gång har vi tillbakavisat påståendena att vi skulle ägna oss åt något slags maktfullkomlig imperialism gentemot u-länderna. Det är ingen partipolitisk styrning vi vill ha — det är en uppfinning av den borgerliga oppositionen. Jag har i en tidigare u-hjälpsdebatt erinrat om en artikel som jag skrev i den socialdemokratiska tidskriften Tiden 1968, när den här diskussionen inleddes. Ingenstans ställs där krav på en partipolitisk styrning. Tvärtom sägs det mycket kraftfullt ifrån att vad det är fråga om är att vi skall analysera vad som faktiskt görs i varje land när det gäller ekonomiska, sociala och politiska reformer, att vi icke får acceptera att man manipulerar med u-ländernas regeringar eller politiska system och att det måste ske en långsiktig planering. — Det är det ena. Samtidigt finner jag det efter dagens debatt viktigt att slå fast att detta inte innebär att det är några menlösa principer som vi har anslutit oss till. Vi menar verkligen allvar med kravet på att biståndet skall koncentreras till länder som för en politik som leder till att folkets flertal får det bättre. Det medför ställningstaganden, det leder till slutsatser och konsekvenser för biståndets inriktning; det är inget tvivel om det. Jag har, herr talman, efter dagens debatt ansett det viktigt att påpeka dessa två saker.

Jag har haft tillfälle att följa den kampen på nära håll både i Vietnam och i en av Portugals kolonier. Det finns ingenting som är så påtagligt, ingenting som är en så gripande och imponerande upplevelse som detta att det är drömmen om den fria människan, om ett gott och rättfärdigt samhälle, som driver den kamp man för i dessa länder mot utländska och inhemska förtryckare. Det är den drömmen som kommer före allting annat, och det som redan medan kriget pågår görs för att förverkliga den drömmen är insatsen som överträffar vad som görs i många självständiga länder. Man kan gå till de politiska ledarna i de här rörelserna och lära vad de anser vara det viktigaste för sitt folks strävanden. Jag vill här bara citera vad Nordvietnams premiärminister Pham Van Dong sade som slutet av ett budskap till svenska folket, som jag fick med mig när jag var där i höstas. Jag tycker att vi skall tänka på de orden nu, när USA varje dag bombar städer och byar, fabriker och risfält, i hela Vietnam. Han sade: ”I dag kämpar alla medvetna människor i världen för ett bättre liv och bättre levnadsförhållanden. Detta är en oundviklig historisk utveckling. För att uppnå detta mål kan mänskligheten komma att tvingas betala ett mycket högt pris. Men det finns ingen annan utväg för mänskligheten och för den mänskliga civilisationen om världens folk en gång ska lyckas göra slut på krigen, exploateringen och förtrycket.” Och verkligheten, vart man än kommer, visar att dessa människor menar allvar i dessa strävanden. Det borde alltså vara självklart för oss att ge stödet till folken i Indokina, i Portugals kolonier och i södra Afrika prioritet. Visst är det sant att våra insatser på det här området är unika i västvärlden. Det är ytterst få länder som över huvud taget ger något stöd alls, och det stöd som lämnas är av mycket liten omfattning. Och visst är det sant att vårt stöd har ökat ganska snabbt under de senaste åren. Men jag vill ändå, herr talman, hävda att vårt bistånd i detta sammanhang fortfarande är alldeles för obetydligt både jämfört med hela vår biståndsbudget och jämfört med det behov som finns. När det gäller befrielserörelserna i Afrika — i södra Afrika och i Portugals kolonier — finns i årets budget ett totalt anslag på 15 miljoner kronor. Jag finner det anslaget vara helt otillräckligt. Jag har noterat att utskottet i år har upprepat det som förra året anfördes, nämligen att medel kommer att kunna påräknas för att tillgodose de behov som redovisas från befrielserörelsernas sida. Jag vill med kraft stryka under att man bör göra omfördelningar i biståndsbudgeten, om det blir nödvändigt för att tillgodose behoven — och skall man se till de behov som föreligger råder det inget tvivel om att man måste göra det. När det gäller Indokina kan man naturligtvis säga att biståndet till Demokratiska republiken Vietnam i dag har nått en betydande omfattning. Demokratiska republiken Vietnam i dag är en av de största biståndsmottagarna. Jag har med tillfredsställelse sett att statsverkspropositionen har framhållit att det är ett långsiktigt utvecklingssamarbete som vi nu har inlett — någonting som ytterligare underströks av utrikesministern i hans tal den 11 mars vid Svenska kommitténs för Vietnam årsmöte. Jag har i dag också med tillfredsställelse mottagit beskedet att man anslagit ytterligare 10 miljoner kronor. Men jag anser att även detta biståndet behöver utvidgas betydligt — det är så självklart att vi nästan inte skulle behöva påpeka det. Ändå, herr talman, är situationen i de övriga länderna i Indokina betydligt sämre. Det bistånd som har lämnats till PRR, till Laos och Cambodja är av mycket liten omfattning. Det innefattar för närvarande enbart medicinsk utrustning, och av alla tecken att döma har det gått långsamt att förmedla biståndet. Jag skulle ha önskat, herr talman, att utskottet hade ägnat de här frågorna större uppmärksamhet än vad som faktiskt har skett. Det är i och för sig bra att principen om bistånd är godtagen och att man understryker hur viktigt det är att regeringen och riksdagen ägnar uppmärksamhet åt biståndet till Indokinas folk. Men det behövs nu både en ökning av biståndsbeloppens storlek och en förbättring av innehållet i det bistånd som lämnas, och jag tror att vi igen måste överväga vilka kanaliseringsvägar som vi skall använda oss av. När riksdagen och regeringen har motiverat att man använder sig av Röda korset för förmedling av det här biståndet, då har det skett med hänvisning till effektivitetsprincipen, att detta skulle vara den effektivaste förmedlingskanalen. Jag tror att erfarenheterna nu har visat att så inte är fallet. När utrikesministern talade på Vietnamkommitténs årsmöte den 11 mars framkom det att man hade den uppfattningen också inom UD och att man inte ville utesluta att andra kanaliseringsvägar måste övervägas. Min personliga uppfattning har jag deklarerat tidigare i denna fråga. Jag anser att biståndet skall förmedlas direkt till befrielserörelserna och att det måste komma att innefatta betydligt fler olika biståndstyper, varuslag, än vad som för närvarande är fallet. Den som har sett förhållandena i de områden som det är frågan om och som vet hur befrielserörelserna arbetar och under vilka villkor människorna lever, måste säga sig att det inte är särskilt humanitärt med den begränsning för biståndet som vi enligt principen om s.k. humanitärt bistånd i dag har. Det är inte humanitärt att inskränka sig till att skicka ett mycket snävt sortiment av varor, ofta sådana som inte alls motsvarar det primära behovet. Det verkligt humanitära skulle vara att ge bistånd på bredare basis av den typ som vi lämnar till befrielserörelserna i Portugals kolonier. Jag är inte ense med vpk och herr Måbrink, när man säger att det där är frågan om förmyndarmentalitet från svensk sida, Dit lämnas nämligen ett bistånd som är effektivt när det gäller att hjälpa befrielserörelsen att upprätthålla den sociala, civila organisationen i de befriade områdena. Vi borde nu ta steget fullt ut också när det gäller Indokina och de befriade områdena där och se till att det biståndet blir så effektivt att det verkligen kan hjälpa människorna att överleva på ett bättre sätt. Herr talman! Jag vill till slut deklarera att jag är fullständigt övertygad om att det finns ingen annan än befrielserörelserna själva som över huvud taget kan effektivt förmedla detta bistånd. Det finns inga andra som har en organisation som duger. Befrielserörelserna är inte i behov av organisatorisk hjälp från något håll. De kan naturligtvis inte släppa in utländska experter i de befriade områdena, av säkerhetsskäl och andra viktiga skäl. Herr talman, jag vill sluta mitt anförande med att kraftigt understryka att vi nu måste anstränga oss att med olika medel effektivisera biståndet till befrielserörelserna i Indokina.
Herr talman! Vad Birgitta Dahl har anfört är ur många synpunkter mycket klokt och riktigt, men när hon nu så varmt förespråkar nödvändigheten av ett ökat stöd åt befrielserörelserna och åt Vietnam vore det kanske mera logiskt om hon hade anslutit sig till vpk-motionerna i det stycket.

Herr talman! Skillnaden mellan mig och vpk är att jag hyser förtroende för den politik som regeringen för vad beträffar stödet till befrielserörelserna och ländervalet.

Dessutom framgår detta klart både av statsverkspropositionen och det anförande som utrikesministern höll vid Svenska kommitténs för Vietnam årsmöte och av det svar som jag i dag har fått på min fråga. Jag är emellertid inte helt nöjd med omfattningen och inriktningen av det bistånd som vi för närvarande lämnar i detta avseende och därför har jag velat markera det. Jag vill avslutningsvis säga att med den uppslutning som i dag både den allmänna opinionen och vi här i riksdagen har manifesterat kring stödet för Vietnams folk tror jag också att det finns anledning att gå ett steg längre när det gäller biståndet till Indokina.

Herr talman! Skillnaden mellan fru Dahl och vpk är väl den, att medan vpk lägger fram konkreta förslag och röstar på dem nöjer sig fru Dahl med att förklara sitt förtroende för en regeringspolitik som i den här saken inte alls följer samma linje som vårt partis politik, utan som är betydligt mera restriktiv. Skillnaden mellan vpk och fru Dahl består också däri att fru Dahl inte bara har förtroende för regeringen, utan tydligen även för IDA och Världsbanken, vilka vpk inte har några sådana illusioner om.

Jag föredrar, herr talman, att arbeta på det sättet i Vietnamfrågan.

Herr talman! I förra årets biståndsdebatt tillät jag mig att rikta uppmärksamheten på ett beslut av Europarådets rådgivande församling i början av 1971. Jag tänker på församlingens resolution nr 478. Denna resolution hade antagits på grundval av dokument härrörande från det i november 1970 avhållna fjärde seminariet i Strasbourg angående internationella — särskilt europeiska — organisationers aktiviteter till främjande av frivillig u-landstjänst. Vid detta seminarium hade det bl.a. förekommit en väl förberedd s.k. konsultation mellan vissa deltagare i seminariet och en del teknisk expertis rörande u-ländernas industrialisering. Konsultationen, där jag själv hade tillfälle att delta, ledde till en särskild rapport. I denna riktades uppmärksamheten på behovet av specialiserad industrialiseringsmetodik eller strategi för u-länderna. Som vi alla vet utmärks u-ländernas situation av stor brist på kapital och samtidigt stor och växande arbetslöshet, sammanhängande med hög nativitet och trots allt sjunkande mortalitet. Dessa länder behöver därför en teknik inte av den västerländska, starkt kapitalkrävande och mindre personalkrävande typen, i varje fall inte i initialskedet. En sådan teknik passar varken dessa länders jordbruk eller industri. Uppmärksamheten riktades därför i rapporten på hur konstruktiva insatser pågår för att skapa ett ekonomiskt godtagbart, tekniskt alternativ till i-ländernas avancerade teknik, ett alternativ som är mera personalintensivt och samtidigt mindre kapitalkrävande. Denna teknik skulle alltså lämpa sig bättre för produktionen i länder med kapitalbrist och stigande arbetslöshet både i städerna och på landsbygden. De enklare produktionsmetoder som det här gäller brukar täckas in under termen ”intermediate technology”. Det rör sig här om tekniskt enkla men likväl moderna tillverkningsmetoder på en nivå mellan dem som utnyttjas vid primitivt hantverksbetonad respektive högmekaniserad produktion. Europarådsförsamlingens resolutioner överlämnades till bl.a. FN:s berörda biståndsorgan och till OECD. Ett av syftena med detta var att rikta speciell uppmärksamhet på konsultationsgruppens uttalade förhoppning om att OECD i samverkan med lämpliga FN-organ skulle ägna intresse åt den här problematiken, bl.a. genom att söka grunda ett internationellt informationskontor rörande den mera u-landsanpassade tekniken eller teknologin. Den vid samma session med Europarådets rådgivande församling antagna rekommendationen nr 635 riktade sig direkt till Europarådets ministerråd. Man hoppades att detta råd med sitt politiska stöd skulle överlämna förslaget om grundande av ett internationellt centrum för ”intermediate technology” till OECD. Syftet var detsamma, nämligen att detta organ i sin tur skulle ta upp frågan om att starta ett sådant centrum och i samverkan med FN ge det stöd åt dess verksamhet, som kunde erfordras. Jag ställde nu, herr talman, i förra årets u-landsdebatt den frågan om regeringen är beredd att använda sitt inflytande i ministerrådet — t.ex. genom den svenske Europarådsambassadören — och i OECD för att främja den nämnda konsultationsgruppens uppslag om ett internationellt informationscentrum av det slag det här gäller. Enligt vad jag nyligen har inhämtat vid besök i Strasbourg har någon särskild åtgärd i rekommendationens anda hittills inte vidtagits av ministerrådet. Detta är anledningen till att jag tillåtit mig att begära ordet i denna debatt för att ånyo ställa frågan till regeringen rörande åtgärder till utveckling och främjande av en mera u-landsanpassad teknologi. Det är mig väl bekant att industribiståndsutredningen tillkallats förra året för att bl.a. ägna uppmärksamhet åt möjligheterna att från svensk sida bidra med utveckling av en för u-länderna speciellt lämpad teknologi. Det vore emellertid av största intresse att veta i vad mån denna utredning kopplat på dessa redan initierade strävanden genom att inrikta sig på internationell samverkan om u-landsteknologin, t.ex. genom OECD, för att driva fram ett utvecklingsarbete av det slag som åsyftas med den Europarådets rekommendation, som jag alltså berörde i förra årets debatt och nu ännu en gång finner anledning att åberopa. Herr talman! Det andra skälet till att jag vågat begära ordet i denna debatt är mitt intresse för att främja samverkan över gränserna mellan i-länderna i vad avser deras frivilliga biståndsarbete, dvs. vad som med en enligt min mening från u-ländernas synpunkt olämplig term kallas fredskårsverksamheten. Jag vill rikta uppmärksamheten på att det femte seminariet om frivilligt u-landsarbete för närvarande är under intensiv planering. Seminariet skall hållas på hösten nästa år och torde få till huvudtema ”Developments in multinational cooperation”.

Att en sådan utveckling inletts nu visar att frivilligtjänsten — den må ske genom enskilda organisationer eller genom statliga organ — är en idé som alltjämt har stor livskraft i sig och attraherar ungdom i i-länder över hela klotet till fredliga insatser i u-länderna. Herr talman! I anslutning till vad jag här har anfört ber jag att i första hand få yrka bifall till reservationen 11 vid punkten 18 i utrikesutskottets betänkande nr 6.
Herr talman! Det mesta har redan sagts i den här långa debatten. Därför ämnar jag bara säga några ord om hur man skall kunna skapa ett bättre politiskt underlag bland den breda allmänheten för ett ökat svenskt bistånd. Enprocentsmålet har utan tvivel varit av stort värde. Om inte det beslutats av den socialdemokratiska partikongressen 1967 och av riksdagen 1968, hade troligen biståndsvolymen ökat långsammare än som nu skett. Erfarenheterna från andra industriländer under senare år tyder på det. Många har här från talarstolen under dagens debatt vittnat om att u-hjälpen inte är särskilt populär bland medborgarna. Andra behov — inte minst ökad privat konsumtion — upplevs som mer angelägna. Det säger sig självt att riksdagen inte år efter år kan fortsätta att besluta om kraftiga ökningar av biståndsvolymen om inte en majoritet av det svenska folket står bakom en sådan politik. Vi har väl alla i olika sammanhang mött människor som varit starkt negativa till den växande u-hjälpen. Många pekar i dag på biståndsanslagen när de pratar om olika sätt att mildra de skatter som man anser vara alltför höga. Den negativa u-hjälpsopinionen är till stor del en back-lash som skapats av den kverulantiska skattedebatten. Det finns också stora grupper i vårt land som har det mycket besvärligt att klara den egna familjens ekonomi. Många låginkomsttagare menar med all rätt att de inte har något att avstå. De för en daglig kamp för sin egen knappa välfärd i vårt högstandardsamhälle. För dem blir u-hjälpen helt naturligt en sekundär och teoretisk fråga. Arne Geijer har här i dag pekat på möjligheten att genom en speciell beskattning — som inte drabbar låginkomsttagarna — skaffa fram ökade resurser för u-hjälpen. Det bör vara ett uppslag att ta fasta på för alla som inser hur nödvändigt det är att bygga ut det svenska biståndet. Vi kan aldrig komma förbi sambandet mellan våra inhemska jämlikhetsfrågor och våra ansträngningar att föra en internationell utjämningspolitik. Det var därför beklagligt att en så energisk förkämpe för ökad u-hjälp som herr Ullsten så snabbt och definitivt tog avstånd från Arne Geijers resonemang och från en speciell finansiering av de anslag som behövs för att uppfylla enprocentsmålet. Det är ju faktiskt inte några större uppoffringar som kommer att krävas, även om anslagsökningen det sista budgetåret 1974/75 kan förefalla litet väl kraftig. Finansdepartementets och UD:s experter har i den nyligen publicerade utredningen om ”Utvecklingsbiståndets samhällsekonomiska effekter” visat att vi, för att nå enprocentsmålet med bevarad samhällsekonomisk balans, bara behöver dämpa den växande privata konsumtionen med två promille per år fram till 1975. De som är negativa till det svenska biståndet har hittills varit en ganska tyst opinion och man får väl hoppas att den också skall förbli tyst. Det är därför svårt att skapa sig en klar bild av hur bred och omfattande den är. Vår kunskap om u-hjälpsopinionen är ganska ofullständig. Men många bedömare tycks vara övertygade om att de biståndsnegativa representerar en majoritet av folket. De opinionsmätningar som gjorts under en följd av år talar lyckligtvis ett annat språk. De tycks visa att den andel av svenska folket som vill öka u-hjälpen har växt under 1960-talet. På senare år har ungefär var tredje tillfrågad sagt sig vilja ha en ökad biståndsvolym. Omkring hälften av de intervjuade har under hela 1960-talet sagt att de anser den vid respektive tidpunkt uppnådda biståndsnivån vara lagom. Det skulle kunna tydas som att 75—85 procent av det svenska folket under de senaste tio åren har haft en positiv inställning till biståndsvolymens utveckling. De som uttalat sig för en minskning av den svenska u-hjälpen har varit fåtaliga. Opinionsmätningarna har också visat att yngre personer är mer positiva än äldre och att man blir mer positiv till ökad u-hjälp ju högre utbildning och ju högre inkomster man har. En negativ inställning till u-hjälp kan alltså bero på bristande kunskaper och är vanligast bland ekonomiskt och utbildningsmässigt eftersatta grupper i samhället. Därmed har man fått en del anvisningar om hur informationsresurserna bör satsas för att skapa ett bredare politiskt underlag för en fortsatt utbyggnad av biståndsverksamheten. I början av 1960-talet var u-hjälpen den fråga som tände den yngre, radikala opinionen i vårt land. I dag är det miljöfrågorna som engagerar. Det är ganska märkligt att så många tycks kunna skilja på u-hjälp och miljövård. Vilken mänsklig miljö kommer vi egentligen att få på den här planeten när det om 30 år finns dubbelt så många människor som skall ha mat, bostäder, kläder och arbete? Nu växer världsbefolkningen på en månad med nästan lika många människor som det bor i Sverige. År 2000 kommer det att finnas 7 miljarder människor på jorden. Två tredjedelar av världens befolkning kommer då att vara under 15 år. Sedan kommer ytterligare miljarder rasande ännu snabbare. Den viktigaste insats vi kan göra för att säkra vår framtida miljö är därför att hjälpa de fattiga länderna att bromsa den explosiva folkökningen, bygga skolor, utveckla jordbruk och industri. Räcker inte solidariteten till för att öka biståndet så borde åtminstone självbevarelsedriften göra det. Det är en absolut nödvändighet att den nuvarande utvecklingen i de fattiga länderna kan brytas om våra barn och barnbarn skall ha en chans att få leva i en rimlig mänsklig miljö. Om några veckor drar FN:s miljövårdskonferens in här i riksdagshuset. I de omkring 75 miljörapporterna från olika länder som sänts in i förväg är sambandet mellan utvecklingsbistånd och miljöproblem ett ofta återkommande tema. Rapporterna är ordnade i alfabetisk ordning.

Herr talman! Socialdemokratins aptit på nya skatter har vi ju bevittnat de senaste dagarna, men det är ändå en aning förvånande att man tror sig kunna göra u-hjälpen någon tjänst genom att införa en särskild u-hjälpsskatt. Det är alldeles självklart — och det har vi betonat från vårt håll både i denna debatt och tidigare — att vi skall tala om vad u-hjälpen kostar. Vi skall klargöra att om man menar allvar med att satsa på ökat bistånd, då måste man acceptera att detta leder till minskad privat och offentlig konsumtion i vårt land. Men det finns ingen anledning att här låta anslag till u-landshjälpen bli föremål för någon särbehandling. Vi kunde, med samma rätt som Arne Geijer nu föreslår att vi skall införa en särskild skatt för att klara det anslag som avser bistånd till de fattiga folken, föreslå att vi skall ha en särskild skatt för våra försvarsutgifter, som är mycket större, för våra socialpolitiska utgifter eller för undervisningen — för att nu nämna några poster som tar mera pengar än vad u-hjälpsanslagen gör. Det är svårt att komma ifrån att herr Geijers förslag visar att man är ohjälpligt fast i betraktelsesättet att biståndsanslagen skall vara en restpost. När man befinner sig i ett tryckt ekonomiskt läge — och det gör vi förvisso — skall alla andra utgifter som vi också anser angelägna klaras med hjälp av de ordinarie skatterna. Vill man dessutom öka biståndet till de fattiga folken, måste man införa en särskild skatt för att klara denna uppgift. Jag tycker, herr talman, att herr Geijers särskilda skattepaket är förtjänt av samma entydiga nej som regeringens.
Herr talman! Man bör inte bara tala om vad det kostar att öka u-hjälpen såsom vi planerat utan också hur den skall finansieras. Om vi vill nå enprocentsmålet, bör vi rimligen utan att nu låsa oss söka efter framkomliga vägar. Finansieringsfrågan är mycket väsentlig, speciellt budgetåret 1974/75, och jag tycker att det är beklagligt att herr Ullsten redan nu har en definitiv ståndpunkt i denna fråga. Den utredning som framlades för några dagar sedan, om utvecklingsbiståndets samhällsekonomiska effekter, har givit oss värdefulla kunskaper om hur ett ökat bistånd bör finansieras vid bevarad samhällsekonomisk balans. I detta sammanhang tycker jag att mycket talar för Arne Geijers resonemang, och det är säkerligen inte sista gången vi hör det framföras i den offentliga debatten.
Herr talman! I den mån herr Ericson i Örebro har u-hjälpens intresse för ögonen när han nu i herr Geijers ställe försvarar detta förslag, som jag ursprungligen trodde ändå var ett illa övertänkt hugskott, skall jag i och för sig inte misstänkliggöra hans avsikter. Jag tror att han menar vad han säger, men jag tror att han har hoppat i galen tunna. År 1968 beslöt riksdagen att vi skulle planera u-landshjälpen på sådant sätt att vi skulle nå målet en procent av bruttonationalprodukten budgetåret 1974/75. Det var ett alldeles entydigt beslut. De reservationer man gjorde hade den innebörden att man, om budgetläget så medgav, skulle kunna öka hjälpen ännu snabbare. Det står ganska tydligt angivet i utskottsutlåtandena att det var fråga om en minimimålsättning. Vad är i detta läge regeringens uppgift? Jo, exakt densamma som när vi beslutar om andra utgifter som också bygger på en långtidsplanering, nämligen att planera så att detta beslut kan genomföras. Vad är det för skillnad när vi ställer krav inom inhemska områden och när vi gör det i fråga om biståndspolitik? Har vi inte precis samma krav på regeringen att den skall planera så att riksdagens beslut kan genomföras? Om man menar att det behövs extraordinära åtgärder för att klara igenom det här beslutet, så uppstår faktiskt frågan: Menade socialdemokratin inte allvar, när man talade om att genomföra enprocentsplanen? Vad är det som har inträffat egentligen, som gör att man nu tvingas tillgripa alla möjliga mer eller mindre desperata förslag? Uppenbarligen ingenting annat än att man börjat få kalla fötter vid tanken på att detta kanske inte är något speciellt populärt förslag att fullfölja.